Herr talman! Jenny Petersson har frågat socialförsäkringsministern hur och på vilket sätt ministern och regeringen har arbetat för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om att den tillståndsplikt som gäller för privat verksamhet även ska gälla för offentlig verksamhet inom socialtjänsten. Jenny Petersson undrar även när socialförsäkringsministern och regeringen avser att tillkännagivandet ska vara tillgodosett och om regeringen avser att tillsätta en utredning för att understödja införandet av en generell tillståndsplikt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Kvaliteten i vården och omsorgen är en central fråga för regeringen. Socialtjänstens insatser ska enligt socialtjänstlagen vara av god kvalitet. Det handlar om att verksamheten ska följa lagstiftningen och att de kvinnor, män, flickor och pojkar som har kontakt med socialtjänsten får det stöd de behöver. Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla socialtjänst åt medborgarna. Därutöver kan privata aktörer ansöka om tillstånd för att vara verksamma inom socialtjänsten. Att kommuner inte behöver söka tillstånd för verksamhet som drivs i egen regi innebär inte att kraven är lägre vad gäller tjänsternas kvalitet. Oavsett om tillståndsplikt är ett krav eller inte utövar Inspektionen för vård och omsorg tillsyn över både offentlig och enskild verksamhet. Kvalitetskraven är desamma. Därtill kommer kommunens egenkontroll av verksamheten. Det finns olika krav i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som verksamheterna ska förhålla sig till. De kvalitetskrav som i författning styr socialtjänst är omfattande. Exempelvis anger Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete hur en verksamhet systematiskt och fortlöpande ska arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Ett annat exempel är från LSS, lagen om stöd och service, där det anges att det ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd, en god service och omvårdnad ska kunna ges på ett boende. Tillkännagivandet analyseras inom Regeringskansliet, och jag har inte möjlighet att i en interpellationsdebatt föregripa denna beredning och hantering. Regeringen behandlar tillkännagivandet i sedvanlig ordning och kommer att återkomma i frågan.
Herr talman! De kvinnor och män, flickor och pojkar som har varit eller är i kontakt med socialtjänsten har tyvärr inte fått det stöd som de behöver. Trycket på socialtjänsten - framför allt för ett år sedan - har varit väldigt högt, och ibland helt oacceptabelt. Om jag backar bandet lite så halverade regeringen resurserna för tillsynen över HVB-hem. Man har skurit ned resurserna för tillsyn och uppföljning hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Många kommuner lex Sarah-anmälde sig själva för att de inte kunde leva upp till gällande lagstiftning. Det var mycket som var oroligt på det här området. Det är självklart att svensk välfärd ska byggas på mångfald och kunna förenas med noggrann kontroll över våra gemensamma resurser. Kvalitet måste alltid stå i fokus, och vi måste ställa hårda kvalitetskrav, oavsett utförare. Därav mina frågor till regeringen och Åsa Regnér. Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten måste genom avtal med en kommun ha tillstånd för att driva en sådan verksamhet. Tillstånd från IVO lämnas bara om man uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Det borde rimligtvis vara så att det ställs samma krav på verksamheter som bedrivs av kommuner för att man ska få detta tillstånd. Det här har riksdagen röstat igenom, därav detta tillkännagivande. Tyvärr ville inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att dessa krav skulle gälla alla. Man anser att en generell tillståndsplikt för kommunerna skulle vara ett för stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Jag tycker att det är tråkigt att de rödgröna partierna saknar ambitionen om en välfärd som ska säkra kvalitet för alla verksamheter, privat som offentlig, som tillhandahåller välfärdstjänster. Alla bör uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. Nu bereds tillkännagivandet inom Regeringskansliet, och ministern kan inte svara på när beredningen är klar. Men det hade varit intressant att höra vad ministern själv anser. Bör det vara samma krav på de offentliga som på de privata verksamheterna? Bör det krävas tillstånd för båda verksamheterna?
Herr talman! Jag tycker verkligen att vi ska ha samma krav på kvalitet. Det här handlar ju om människors liv i olika utsatta lägen. Därför tycker jag verkligen det. De studier som har gjorts där man jämför kvaliteten i privat och offentligt utförd omsorg visar på ungefär samma kvalitet. Det är svårt att se någon skillnad där. Kommunernas verksamhet inom socialtjänsten är ju till för att tillhandahålla dessa tjänster. Man har en lagstadgad skyldighet att ta det ansvaret och utföra myndighetsutövning. Jag var - och är fortfarande - väldigt orolig när jag tillträdde som minister med ansvar för socialtjänsten. Alliansregeringen hade haft det ansvaret i åtta år och lämnade efter sig en socialtjänst med enorma brister, vilket är väl dokumenterat av fackliga organisationer, SKL och av akademin. De finns hur många studier som helst som visar framför allt att den sociala barn och ungdomsvården har varit under orimlig press under många år. Din regering, Jenny Petersson, införde mycket byråkrati och många regler. Alla regler är inte fel, utan många av dem är till för att säkra barns ställning när det gäller till exempel placeringar. Men man gjorde ingenting för att hjälpa personalen i socialtjänsten att klara av att hantera alla krav. Därför har vi tillfört medel till bemanning i den sociala barn och ungdomsvården. Läget blev verkligen inte bättre för personalens situation 2015 med den stora flyktingtillströmningen. Men situationen var väldigt allvarlig redan före den, och det visste ni om. Därför har vi tillfört medel till bemanning. Vi har skärpt kraven på den samordnare som jobbar med dessa frågor. Vi har infört många av hennes förslag till hur man ska stärka den sociala barn och ungdomsvården. Vi samarbetar också med Utbildningsdepartementet för att komma till rätta med problemen hos de barn som har varit placerade inom den sociala barn och ungdomsvården. De presterar sämre i skolan och har sämre hälsa. Det är allvarliga frågor. Vi har vidtagit en mängd åtgärder för att stärka den sociala barn och ungdomsvården och framför allt för att förbättra dessa barns liv. Det är ett exempel på hur vi har jobbat med kvalitet. Likaså har vi anslagit medel till äldreomsorgen, 2 miljarder per år för personal i äldreomsorgen för att öka kvaliteten på de äldres liv. Vi har också bett om ett omfattande förslag om en kvalitetsplan för äldreomsorgen i nutid och framtid som vi har fått. Det förslaget är nu ute på remiss, och vi kommer att lägga fram en sådan plan. Jag tycker att kraven ska vara lika hos utförarna, och jag jobbar väldigt hårt med kvaliteten på utförandet av dessa tjänster. Livet för de människor som beviljas tjänster inom socialtjänsten ska ha hög kvalitet. Man ska få det stöd man har rätt till och behöver.
Herr talman! Det framgår att ministern är väldigt nöjd när det gäller området socialtjänsten. Tyvärr tycker jag att det är oroande att ha en så nöjd minister. Det har varit väldigt högt - oacceptabelt högt - tryck på socialtjänsten. Många kommuner har lex Sarah-anmält sig själva för att de inte kan leva upp till gällande lagstiftning. Men det här ska inte bli en generell debatt om socialtjänsten. Jag hade en fråga om på vilket sätt regeringen har tillgodosett riksdagens tillkännagivande om ifall den tillståndsplikt som gäller för privat verksamhet även ska gälla för offentlig verksamhet. Det bereds inom Regeringskansliet. Jag kan inte få något svar om när man - eller om man ens vill - kommer att tillgodose detta. Om man går på samma linje som sina kamrater i utskottet. Där är man emot detta, och man vill absolut inte ha samma generella tillståndsplikt för alla utförare i välfärden. Jag tycker att det är viktigt och centralt att de krav som ställs på utförare i välfärden ska vara likvärdiga oavsett driftsform. Ministerns fokus - precis som mitt fokus är - borde vara att säkra kvaliteten i välfärden oavsett utförare. Jag tycker att det är beklagligt att jag i dag inte kan få ett svar på om ministern vill ha generell tillståndsplikt oavsett utförare.
Herr talman! Jag kommer att fatta mig kort: Vi bereder tillkännagivandet och vi kommer att återkomma i den frågan.
Herr talman! Som sagt, det är tydligt att partierna här i Sveriges riksdag anser att det är viktigt att det ska ställas krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva. Precis som ministern säger är det dags för regeringen att leverera detta. Avslutningsvis vill jag önska dig, Åsa Regnér, och din familj en jättetrevlig sommar. Vi ses säkerligen i Almedalen.
Herr talman! Jag önskar detsamma, och vi lär ses igen i debatten, i Almedalen och på andra ställen.